Herr talman! På tal om utförsäljning av statliga företag gjorde kommunikationsministern jämförelsen med försäljning av kon. Det var bättre att mjölka kon än att sälja den, sade kommunikationsministern, men kommunikationsministern förstod kanske inte riktigt själv vad han menade. Jag vill påstå att det kan vara mycket bättre att sälja kon och investera pengarna. Det kan man i dessa dagar se rätt många exempel på. Företag som befrias från det statliga oket kan -- och det är jag övertygad om -- med största sannolikhet bli ännu bättre, eftersom de då utsätts för en fri konkurrens samtidigt som de kan konkurrera med andra företag som bedriver verksamhet inom liknande områden. Dessa pengar kan därefter investeras i kommunikationssektorn, investeringar som alltid är att betrakta som lönsamma. Vi är överens om att det finns ett samband mellan transportsektorns effektivitet, tillväxt och välfärd i samhället. Därför är det bra att göra sådana investeringar. Försök inte att få det till att vi från moderaterna eller att jag skulle vilja ha särskilda fördelar för storstäderna! Å andra sidan vill vi inte heller ha nackdelar för storstäderna. Storstäderna är lika viktiga som E 3, E 4 och E 6, som i propositionen betecknas vara av nationell och särskild betydelse. Därför skall de inte straffbeskattas eller diskrimineras. Man skall göra sitt allra bästa för att få storstadsregionerna att fungera på alla sätt, inte minst trafikmässigt. Herr kommunikationsminister! Vi moderater är inte rädda för bilistpartiet. Men jag tror att socialdemokraterna är det, vilket de också har anledning att vara.

Herr talman! Ibland kan det vara klok politik och klok ekonomi att också låna pengar till vissa investeringar som snabbt måste genomföras. Vi har bl.a. föreslagit att man skall finansiera en del av järnvägsutbyggnaden med järnvägsobligationer. För att anknyta till den aktuella diskussionen mellan Görel Bohlin och kommunikationsministern om huruvida man skall fortsätta att mjölka kon eller sälja den, torde det kanske vara klokt att i det läget låna pengar till en lönsam investering i form av en tjur. Då får man på sikt rejäla avkastningar på sitt kapital. Georg Andersson undrade vad jag hoppas att få ut av ett regimskifte. Det är klart att för centerns del löser inte ett regimskifte alla problem. Vi har annorlunda uppfattningar än folkpartiet och moderaterna i ett antal frågor. Men vi inom dessa tre partier är överens om att det totalt sett måste fördelas betydligt större resurser till infrastrukturen. Det är vad jag hoppas på att få ut av ett regimskifte. Moderaterna behöver ju inte ha stöd från centern för att få bygga en Öresundsbro. Det stödet har man ju redan från regeringen och socialdemokraterna. I fråga om järnvägssatsningar har vi i centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet i och för sig olika uppfattning om hur mycket pengar som skall satsas. Men samtliga tre partier vill satsa mer i årets budgetalternativ än vad regeringen gör. Det är ett steg åt rätt håll, även om vi inte kom så långt som vi i centern hade önskat. Georg Andersson upp televerket och gjorde en koppling till televerkets sociala och regionalpolitiska ansvar. Jag delar Georg Anderssons uppfattning, att det är oerhört viktigt att televerket har detta ansvar. Vi från centern kan inte ge upp detta ansvarskrav. Men det förhindrar inte att televerket kan bolagiseras och börsintroduceras. Det viktiga är att staten har kvar ett avgörande inflytande över hur televerket styrs och över de mål och riktlinjer för telepolitiken som fastställs av riksdagen. Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att centerns utgångspunkt för investeringar i trafikanläggningar är att dessa investeringar måste ske på ett samhällsekonomiskt och miljömässigt optimalt sätt. Med centerns trafikpolitik blir det en större regionalpolitisk rättvisa och en bättre miljö.
Herr talman! Jag förstår att det är svårt för kommunikationsministern och socialdemokraterna att förstå vad vi vill med att sälja ut statliga företag -- man kanske inte heller vill förstå det. De tre borgerliga partierna har under den allmänna motionstiden avgivit en gemensam motion. Vi vill att det skall frigöras ett kapital som tillsammans med skattemedel och privat finansiering skall räcka till för investeringar under den tioårsperiod som vi har framför oss och kanske ännu längre. Det handlar alltså inte om konsumtion, utan om investeringar. På så sätt kommer dessa pengar verkligen till rätt användning. Det skall givetvis inte utförsäljas några företag på ett vårdslöst sätt. Det gäller verkligen att tänka igenom hur det skall gå till och hur pengarna kan användas på bästa sätt. I vår motion säger vi också att vi kan tänka oss att ställa upp med finansiering i form av avgifter på nybyggda broar och vägar. Nu har vi i och för sig gått ifrån den principen genom att vi ställer oss bakom Svinesundsbron, dvs. att avgifter skall under tiden tas ut på den gamla bron. Där måste man ta speciella hänsyn till den lokala befolkningen. Bedömningarna måste göras från fall till fall, men vi har principerna klara för oss. När det gäller storstadsregioner har jag förståelse för kommunikationsministerns svar, att det inte finns någonting som i det här läget kan göras. Men om Kommunförbundet och de berörda kommunerna inte kan hantera den situation som har uppstått, behöver denna region trots allt en fortsättning av E 6an, som då inte skall gå igenom Göteborgs kommun och de närbelägna kommunerna, utan alltså utanför på något sätt. Regeringen och vi i riksdagen har det övergripande ansvaret för att även den regionen utvecklas på ett bra sätt och för att E 6an får sin lämpliga sträckning.

Herr talman! Jag vill upprepa mina frågor till moderaterna och Görel Bohlin. Vilka trafikgrenar är det som inte bär sina kostnader? Vilka skall belastas med ytterligare kostnader? Ni talar om detta i allmänna termer, men ni måste ju precisera er. Trafikgrenarna bör ges ett ökat kostnadsansvar, står det att läsa. Vilka trafikgrenar skall belastas med ytterligare kostnader? Roy Ottosson är fortfarande svaret skyldig på frågan om med vilka medel man skall minska biltrafiken med 25 % under tre och ett halvt år. Jag försäkrar att det inte går genom att använda termer om att man skall bygga ut kollektivtrafiken och så att säga föra över som ni talar om. Med vilka metoder skall vi göra det? Skall det ske med några styrningsmetoder av typen öststatsmodell, eller vad handlar det om? Görel Bohlin och moderaterna värjer sig mot vägavgifter. Men hur blir det då med storstadsuppgörelsen här i Stockholm? Hur klarar man att bygga en österled, en västerled, osv. om man samtidigt i all sin generositet erbjuder en fri passage rakt i genom de centrala delarna av staden? Man måste gå i närkamp med de konkreta frågorna. Det blir ointressant om man bara talar i allmänna termer. Viola Claesson talade mycket kryptiskt om tillväxt. Men jag återkommer till att det handlar om att försvåra vägtransporter. Det hjälper inte med 60 miljarder för att bygga ut järnvägarna. Den helt övervägande delen av transporterna kommer att gå på vägarna också i framtiden även med Viola Claessons metoder. Men hon vill försvåra dessa vägtransporter. Roy Ottosson talade i samma anda som Viola Claesson genom att säga att bättre vägar bara leder till att folk reser mer. Det innebär alltså att man skall se till att vägarna är så usla att folk stannar hemma och inte ger sig ut på vägarna. Men det är ju en erbarmelig samhällsutveckling som de erbjuder människorna. Roy Ottosson, miljöpartiet talar ofta om kollektivtrafiken. Ingår bussar i begreppet kollektivtrafik? I så fall är det väl bra med vägar, så att dessa bussar kan gå någorlunda snabbt och bekvämt. Görel Bohlin sade att det är jättebra med fri konkurrens. Ja visst, men vi har en mycket öppen konkurrens på teleområdet. Vi talar av någon anledning ganska mycket om televerket och telepolitiken. Sverige är ett av de länder som är kanske mest öppet för konkurrens inom telepolitikens område. Men vi vill ha ett starkt televerk som kan möta denna konkurrens och inte ge upp genom att sälja ut detta. Elving Andersson är mycket intresserad av att bygga mycket järnvägar. Såvitt jag förstår är han litet mer tveksam till vägar. Men han framstår i alla fall som litet mer generös än regeringen utan att närmare precisera sig. När det gäller finansieringen hamnar han på den gamla borgerliga linjerna att man skall låna. Men lån skall betalas med ränta. Nu vet jag att borgerligheten har stor erfarenhet av hur det är att låna. Men svenska folket har dess värre erfarenhet av effekterna av den lånepolitik som de borgerliga bedrev under sex år, och vi dras fortfarande med följderna av den. Vi har 60 miljarder i ränteutgifter per år. Jag vet inte om detta berodde på att ni glömde att köpa tjuren som skulle vara så befruktande. Det skulle vara av intresse att få veta hur han ser ut i detta sammanhang. Herr talman! Det är naturligtvis frestande att raljera litet grand på detta sätt, men nu står vi i begrepp att göra mycket stora saker. Vi skall investera i ett kraftfullt trafikssystem, vägar och järnvägar. Och jag tycker att det är mycket viktigt att vi försöker se helheten i detta, samordna investeringarna, se detta i ett Europaperspektiv och se detta som en stor utmaning. Man måste se detta ur både miljösynpunkt och tillväxtsynpunkt. Då har vi en mycket spännande framtid framför oss. Och det krävs nu kraftfulla tag och om möjligt också samordnade tag. Det är detta som vi har försökt göra i storstadsregionerna. Jag tror att vi i hög grad behöver det även på det nationella planet. Herr talman! Avslutningsvis uppfattar jag utskottets behandling av tillväxtpropositionen i denna del som ett uttryck för en vilja att samla en bred majoritet bakom dessa satsningar. Sedan må det vara att vi har litet olika meningar om hur det ena och det andra skall gå till. Det viktiga är nu att vi är överens om att göra dessa insatser och att göra dem snabbt.

Herr talman! Kommunikationsministern använder det inte ovanliga greppet att fråga människor som inte har någon replikrätt. Då kan jag för miljöpartiets del börja mitt inlägg med att konstatera hur vi kan minska biltrafiken med 25 % på passagerarsidan och med 30 % på godssidan, eftersom kommunikationsministern enträget vill veta vilken god trafikpolitik de gröna står för. Vi vill alltså satsa 15 miljarder i investeringsbidrag till kollektivtrafikinvesteringar. Vi vill satsa 75 miljarder på järnvägsutbyggnader. Vi vill höja beskattningen av vägtrafiken och föra en aktiv samhällsplanering för att gynna kollektivtrafiken. Observera att när vi vill spara 25 % på biltrafiken gäller 20 % städerna. Och vi borde vara ense med regeringen om att minska biltrafiken i städerna. De 30 % som vi vill minska godstrafiken med gäller den långväga godstrafiken. Den trafiken vill vi föra över genom att få till stånd en ryggrad av järnväg från Haparanda till Skåne och över till Danmark och inte en E 4-ryggrad som Georg Andersson gjorde sig till tolk för. Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar gäller särskilt propositionen om näringspolitik för tillväxt. I denna proposition föreslås investeringar i infrastruktur, särskilt i storstadsområdena, och man anger miljöskäl för detta. Både i propositionen och i betänkandet behandlas de tre storstadsområdena var för sig. I tillväxtpropositionen utgår man bl.a. från att Öresundsbron byggs, trots att beslut ännu inte har fattats och att en citytunnel för 5 miljarder måste byggas genom Malmö för att järnvägen över huvud taget skall kunna knytas på ett lämpligt sätt till bron, således ett fullständigt dåraktigt förslag som vi förmodligen får på riksdagens bord i juni. Med anledning av tillväxtpropositionens obegåvade förslag om en stål och asfaltsgördel runt och under hela Malmö, väckte Gösta Lyngå och jag en motion om just infrastrukturen i Malmö-- Lundområdet. Vi redovisar i denna motion, T67, i åtta punkter ett genomarbetat alternativ till regeringens gammalmodiga och ''bilsynta'' förslag. Vi talar om Malmö--Lund-området som en framtidsregion men med slutna kretslopp. En viktig utgångspunkt för regeringens politik är nämligen att ''skapa förutsättningar för att tillfredsställa nya behov''. Därför måste enligt regeringen ytterligare resurser för produktion och konsumtion tillskapas. Regeringen är dock inte helt okunnig om att en sådan politik kan förväntas driva på miljöförstöringen. Därför har man tillsatt en utredning som i vår skall redovisa ett nytt sätt att beräkna nationalräkenskaperna. Men det är uppenbart att detta med att tillfredsställa nya behov är överordnat miljöhänsynen. Den ökade produktiviteten eftersträvas uppenbarligen för att tillfredsställa ökade behov snarare än att på ett effektivt sätt tillfredsställa primära behov, exempelvis en kortare lönearbetstid för att mer kunna delta i familjegemenskap, osv. Så länge den s.k. miljöhänsynen inte överordnas en ökad behovstillfredsställelse vidmakthåller regeringen ett farligt samhälle som bara kan gå mot sin egen undergång. Miljöhänsyn får inte vara som i regeringens tappning, en korrigeringsmekanism. Den enda rätta miljöhänsynen är att forma samhället för slutna kretslopp där skadliga utsläpp, sopor och avfallsberg försvinner. Det är den enda samhällsform som ger oss och andra levande organismer möjlighet att fortleva. I fyra av de åtta hemställanspunkterna i vår motion föreslår vi satsningar på järnväg, spårbilssystem, hyrbilssystem och övervägande om en ren borrad järnvägstunnel i stället för det katastrofala broprojektet. Det märkliga har då inträffat att denna motion inte behandlas i detta adekvata betänkande. Man kan undra om det över huvud taget finns någon rimlig möjlighet att framställa sammanhållna och rediga alternativ till regeringens propositioner, om motioner som denna strimlas och slaktas som nu har skett. Yrkandena har splittrats upp till en rad andra betänkanden. Jag borde egentligen, herr talman, yrka återremiss på hela betänkandet, eftersom denna form av motionshantering rimligen måste strida mot meningen med motionsrätten. Om den politiska debatten på detta sätt förfuskas i riksdagen, finner man ju till slut ingen anledning att försöka föra debatten i riksdagen. I stället tvingas man ut i andra media, Dagens Nyheters insändar och artikelsidor osv. Inte är väl detta meningen med riksdagen och en levande folkstyrelse? Efter kritik i trafikutskottet har vi i miljöpartiets reservation 15 ändå kunnat ange hur vi ser på infrastrukturen i Malmö--Lund-regionen. Med utgångspunkt i att Öresundsbron inte byggs behövs naturligtvis inte heller den obsoleta citytunneln under Malmö. Därmed frigörs kapital inte bara för en eventuell borrad järnvägstunnel utan även för nya järnvägar i hela Skåne och spårvägar eller spårbilsspår i hela Malmö--Lund-området. Herr talman! Med den här kritiken mot motionsbehandlingen när de gäller det här betänkandet och kritiken mot det traditionellt bildominerade trafikstrukturtankarna yrkar jag bifall till reservation 15.

Herr talman! Ett viktigt näringspolitiskt och regionalpolitiskt instrument i Sverige är luftfarten. Förutsättningarna för att t.ex. orter i Norrland och även andra delar av vårt land skall utvecklas ökar, om det finns goda flygförbindelser. Det innebär inte att ett subventionssystem skall vara inbyggt i den svenska inrikestrafiken. Förutsättningar finns tvärtom för en marknadsanpassad utbyggnad av linjenät, kompletterat med regionalpolitiska bidrag över statsbudgeten. Självständiga flygplatser drivna i bolagsform blir därför viktiga bitar i luftfartssystemet, inom vilket den kommersiella verksamheten vid luftfartsverket förutsätts avskild från myndighetsutövningen. Arlandas kapacitet att ta emot och sända trafik till olika delar av landet och utlandet är också en nödvändig del i systemet. Detta kräver utbyggnad vilket också betonas såväl i budgetpropositionen som i trafikutskottets betänkande nr 27. De negativa följderna för miljön orsakade av flyget är små jämförda med t.ex. dem som orsakas av vägtrafiken. Såväl flygbolagen som luftfartsverket arbetar för att komma tillrätta med de problem som finns, t.ex. avisnings-, buller och föroreningsproblem. Buller och luftföroreningar minskar avsevärt om man använder nya motorer i inrikestrafiken. Glykol och urea tas om hand med nya metoder. Sverige måste emellertid dessutom i internationella sammanhang arbeta intensivt för att reglerna skall bli så stränga att störningarna totalt sett minskar. Den nationella luftfarten är särskilt beroende av låga kostnader, vilket enligt vår, moderata samlingspartiets, mening bäst åstadkoms genom ökad konkurrens. Av bl.a. detta skäl borde koncession på de mest lönsamma inrikeslinjerna inte vara förbehållet SAS och Linjeflyg utan även kunna ges till andra konkurrerande bolag. SAS utvecklas nu till ett multinationellt flygföretag för att kunna möta konkurrensen i en avreglerad framtid. I det läget bör statens engagemang avvecklas. Regeringen bör ta upp förhandlingar med Danmark och Norges regeringar om en försäljning av SAS. Trots att Arlanda trafikmässigt sett är en mycket stor flygplats, representeras den riktigt långväga trafiken av en förhållandevis blygsam trafikvolym. Detta förhållande kan komma att förändras påtagligt under de närmaste åren. Om den påbörjade fredliga utvecklingen inom Sovjetunionen fortsätter, kommer Arlandas attraktivitet att öka kraftigt på grund av nya möjligheter till flygtrafik via sovjetiskt luftrum till destinationer i Asien. Arlanda blir mer av skandinaviskt ''nav'' i det hänseendet. Inom luftfarten liksom inom transportsektorn gäller att kostnaderna bör sänkas maximalt. Eftersom nyttan av flygtrafiken, framför allt inrikestrafiken, i hög grad kommer näringslivet även i landets perifera delar till del, och dessutom leder till ett bättre handels och kunskapsutbyte med världen i övrigt, så är arbetet med att förbättra luftfarten och sänka kostnaderna livsviktigt för vårt land och därmed för allas vår välfärd. Kostnadssänkningarna kan dels genomföras inom flygbolagen, vilken process är på väg, dels genom ökad konkurrens som pressar kostnader och priser, dels genom rationaliseringsåtgärder inom flygplatserna vilkas effektivitet kan och bör ökas. Förslagen om bolagisering av flygplatserna, som också tas upp i propositionen och i betänkandet, bör därför förverkligas och fördröjning av genomförandet undvikas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 11, och jag står givetvis bakom övriga reservationer med moderata namn och yrkar i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När regeringen lade fram sin proposition om tillväxt gavs intrycket att socialdemokratin äntligen kommit till insikt hur viktigt det är med tillväxt i ekonomin, detta sedan man sett till att Sverige nu når nolltillväxtfilosofernas utopiska mål, nämligen t.o.m. negativ tillväxt. Möjligen anades också att socialdemokraterna kommit till insikt om vilka metoder som erfordras för att få i gång tillväxtprocessen. Allteftersom den stolta tillväxtpropositionen delats upp på flera utskott och betänkanden avslöjas påtagligt, hur dåligt skickade socialister är att införa och återskapa konkurrens och fungerande marknadsekonomi, fundamentala mekanismer för ekonomisk tillväxt. I dag har detta visat sig såväl i den föregående debatten om infrastrukturen som i den nuvarande om bl.a. nya riktlinjer för flygtrafiken. I själva verket är det ju så, att den utveckling mot ökad konkurrens inom flygsektorn som man frestas tro skall ske, i stället bromsas av regeringen. Sven Gösta Signell är skyldig ett svar: Varför blir det på det viset? Det är ju så att ekonomisk tillväxt innebär att människan på ett allt effektivare sätt utnyttjar till buds stående medel. Ekonomisk tillväxt är därför nyckeln till samhällelig utveckling inom en rad områden. Utan tillväxt blir följdaktligen många problem inom trafikområdet och annorstädes svåra eller t.o.m. omöjliga att lösa. När folkpartiet liberalerna har värnat om och påpekat tillväxtens betydelse har det skett utifrån möjligheten att därmed skapa välstånd. Människors välfärd skall värnas, en stabil ekonomi skall uppnås, riktiga jobb skapas, regional utveckling värnas liksom miljön. Men regeringens misslyckade tillväxtpolitik kännetecknas av att socialdemokraterna alldeles för sent insett betydelsen av konkurrens och fungerande marknader. Fortfarande återstår många avregleringar att genomföra, t.ex. inom flyget. Låt mig peka på två viktiga områden för en liberal politik för tillväxt: Satsning på infrastruktur som Kenth Skårvik redovisat i den föregående debatten och ökad konkurrens som vi nu debatterar. Effektiv konkurrens i näringslivet förutsätter dels etablerings och näringsfrihet, dels en effektiv konkurrensbefrämjande politik från statsmakternas sida.'' Däri ingår självklart friheten att starta ett företag. Det är en förutsättning för ett marknadsekonomiskt system. Det är en förutsättning för mångfald i näringslivet och för utvecklingen av nya företag och produkter. Näringsfriheten är i dag delvis kringskuren av monopol, auktorisationskrav och etableringskontroll. Vi menar att propåer om etableringskontroll etc., som inte kan motiveras med behovet av skydd för människors hälsa och säkerhet, måste avvisas. Fri konkurrens gagnar effektiviteten och tvingar fram en ständig översyn av resursutnyttjandet. Det gäller också flygsektorn. Även om linjer med litet trafikunderlag i realiteten bara ger utrymme för ett företag vid varje tillfälle, är det viktigt att det hela tiden föreligger ett hot om konkurrens från nytillkommande aktörer. Inom EG intensifieras arbetet med att skapa en gemensam flygmarknad. Detta utgör ytterligare ett argument för en snabb avreglering av det svenska inrikesflyget. Det skulle gagna såväl svenskt näringsliv som enskilda konsumenter om svenska flygföretag fick möjlighet att fritt öppna nya linjer på Europa, samtidigt som de utländska företagen självklart tilläts öppna nya linjer i Sverige. I det som kallas tillväxtpropositionen skriver visserligen regeringen: ''Det finns enligt vår mening inga principiella skäl att undanta flygsektorn från den näringsfrihet som sedan länge gällt för flertalet andra sektorer.'' Det är därför anmärkningsvärt att propositionen trots detta inte innehåller några förslag som leder till ökad konkurrens. Att SAS och Linjeflyg tillåts konkurrera med varandra får endast marginell betydelse för konkurrenssituationen. Det är en kosmetisk skyddsmask. Förutom att det fortfarande finns betydande ägarintressen mellan de båda bolagen, utestänger man andra aktörer på marknaden. Enligt vår uppfattning bör regeringen snarast redovisa ett förslag som innebär en total avreglering av inrikesflyget. Det innebär fritt tillträde till marknaden och att behovsprövning och prisreglering avskaffas på samtliga linjer. De grundläggande kraven på flygsäkerhet måste givetvis upprätthållas och den kompetensprövning som detta innebär självklart bibehållas i minst oförändrad omfattning. De regionalpolitiskt motiverade flyglinjer som inte kan drivas med företagsekonomisk lönsamhet bör upphandlas i konkurrens. I regeringens förslag anges den begränsade tillgången på start och landningstillstånd som ett skäl mot avreglering. I konkurrenskommittén föreslog faktiskt socialdemokraterna en mer långtgående avreglering av flyget än den som en annan grupp socialdemokrater, nämligen trafikutskottets, kan tänka sig. Vad mera är, i konkurrenskommitténs betänkande om inrikesflyget redovisades också system som ger möjlighet till ökad konkurrens redan med nuvarande bankapacitet. Visst är det så, Sven-Gösta Signell, att frågan om tillgången på start och landningstider som skäl mot avreglering bara är ett svepskäl. Är det inte, Sven Gösta Signell, egentligen bara en undanflykt, därför att ni socialdemokrater i själva verket inte vill ha etableringsfrihet och konkurrens? Ni känner er nervöst tvingade att, när det svajar till i ekonomi och opinionssiffror, ibland vissa upp ett någorlunda modernt ansikte, men vill så snart det går krypa tillbaka i regleringsekonomins svikna löften. Kompetensen saknas hos er socialdemokrater, javisst, men också viljan. Herr talman! Socialdemokraternas insikt om marknadsekonomi är anmärkningsvärt dålig. Vi föreslår att statens ägande i flygbolaget SAS skall avecklas och företaget privatiseras. Det gagnar en avreglering av luftfarten och fullföljer principen om marknadsekonomi också inom flyget. Vi understryker att privatiseringen förstås måste ske i samförstånd med Danmark och Norge. På det svarar socialdemokraterna att en privatisering förutsätter samstämmighet med Danmark och Norge, men tillägger den egna förutsättningen, att privatiseringen skall vara till gagn för SAS och att ingenting skall ske förrän företaget självt visat att så är fallet. Vad är det för dumheter, Sven-Gösta Signell? Att socialdemokratin inte sätter konsumenten i centrum visste vi redan. Men ingenting skall alltså, enligt socialdemokratin, ske förrän det skyddade företaget ber om att få bli av med sitt skydd och utsatt för den bitande konkurrensen. När tror Sven-Gösta Signell att ett företag ber om att detta skall ske? Att konsumenten ber om det bryr sig inte socialdemokraterna om. Att det är en förutsättning för tillväxt låtsas naturligtvis socialdemokraterna inte om ens i det som skall föreställa vara ett förslag rörande ökad tillväxt. För en kort tid sedan debatterade vi luftfartsverkets organisation. Vi föreslog då och vi föreslår fortfarande en uppdelning av luftfartsverket i en renodlad myndighetsdel och en renodlad kommersiell del, som i sin tur bör bolagiseras. Socialdemokraterna avstyrker halsstarrigt detta. Konsumenter, företag, operatörer och konkurrensvårdande myndigheter beklagar. Vad gör det för intryck på socialdemokraterna? Vi står, herr talman, självklart bakom reservationerna 6, 7, 8, 9, 11, 14 och 15. Men av hänsyn till kammarens arbetsbelastning yrkar jag bifall till reservation 7 allenast.

Herr talman! Det är viktigt att de investeringar vi gör i olika slag av kommunikationer är rätt avvägda och att man satsar på rätt trafikslag i rätt situation. Föregående ärende här i kammaren handlade just om detta, vikten av att satsa rätt och att satsa tillräckligt. Kommunikationsministern sade också i sitt anförande att det var viktigt att se helheten i kommunikationerna. När det gäller satsningen på flyget föreligger det olika meningar. En del vill satsa mera på flyget, andra vill hålla igen på dessa satsningar och några vill även införa hinder för flygets utveckling. Från centerns sida ser vi positivt på flyget. Flyget är en del av våra kommunikationer på samma sätt som sjöfarten, järnvägen, övrig kollektivtrafik och biltrafik. Men det gäller att nyttja de olika kommunikationerna rätt och att ställa miljökrav på dem. Flyget är i första hand ett bra kommunikationsmedel på längre sträckor. Med ett ökat Europasamarbete och även i övrigt ökat internationellt utbyte kan vi räkna med att behovet av utrikes flygresor kommer att öka. Vi anser just därför att det är viktigt att snabbt se till att vårt inrikesresande i första hand kan ske med tåg. Därför är det viktigt att rejäla järnvägssatsningar görs, så att snabbtågsnätet kan byggas ut och därmed rejält minska antalet inrikresflygresor. Några exempel kan åskådliggöra vad vi i centern menar. Flera snabbtågsförbindelser mellan Göteborg och Stockholm samt att tiden ytterligare kortas kommer att innebära att flyget på denna sträcka starkt kan reduceras. Snabbtåg mellan Göteborg och Malmö och en ny västkustbana med dubbelspår kommer dels att reducera flyget, dels att reducera biltrafiken. Snabbtåg Göteborg--Oslo liksom Göteborg--Karlstad, Göteborg--Kalmar och likaså Göteborg--Stockholm, via Götalandsbanan, kommer att minska behovet av inrikesflyg. I gengäld -- jag håller mig i det här fallet till Göteborg -- kommer Landvetter att få möjligheter att öka dels utrikesresorna till olika håll i Europa och världen i övrigt, dels borde man åter få möjlighet att flyga direkt till Umeå och Luleå istället för att behöva mellanlanda på Arlanda. På samma sätt skulle snabbtåg Stockholm--Gävle-- Borlänge, Stockholm--Karlstad innebära en stark avlastning av Arlandas inrikesflyg. Men för att detta skall vara möjligt krävs att rejäla satsningar kommer till stånd på järnvägssidan. Centern har föreslagit att minst 40 miljarder skall satsas fram till sekelskiftet. Vidare har vi sagt att samma takt bör hållas fram till 2010, dvs. 80 miljarder bör tilldelas banverket. Sådana satsningar ger människor möjlighet att välja en annan kommunikation än flyget. Det blir en s.k. morotspolitik och inte en form av förbudspolitik. Tyvärr har vare sig regeringen -- det berördes mycket i den tidigare debatten -- eller det näst största partiet, moderata samlingspartiet, ännu velat ta ställning till just de rejäla satsningarna. Jag är medveten om att moderata samlingspartiet i årets budget hade velat göra en större satsning på järnvägen. Men det som är viktigt är att man tar ställning till just det som SJ kräver, 40 miljarder fram till sekelskiftet. Det är viktigt att aktörerna, i det här fallet de som svarar för satsningarna på järnvägen, och även flyget, vet vad de har att röra sig med fram till år 2000. Det är med glädje som jag noterar att kommunikationsministern är närvarande här i kammaren också vid behandlingen av detta ärende. Vad vi i centern trycker på är just att det är viktigt att ta ställning till de långsiktiga investeringarna och att besked ges. Det är betydelsefullt att göra en sådan avvägning också när det gäller flyget. Investeringar måste alltså göras beträffande snabbtågen, och kommunikationsministern berörde detta mycket vältaligt i samband med behandlingen av föregående ärende. Det är viktigt att klara av dessa saker. Ju fortare t.ex. västkustbanan är färdig, desto bättre kan den trafikeras. Likadant förhåller det sig när det gäller sträckan Göteborg--Stockholm. Ju fler snabbtåg som sätts in och ju kortare restiden blir, desto mindre kommer flygets resurser att tas i anspråk. Det är denna helhet som vi talar om i vår reservation nr 1. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare. Men jag hoppas att man inom samtliga partier så småningom skall komma till insikt om att det är viktigt med klara besked beträffande de långsiktiga planerna. Då vet aktörerna vad de har att rätta sig efter. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. I övrigt står vi i centern själfallet bakom alla reservationer som vi har varit med om att underteckna. Av hänsyn till kammarens planering nöjer jag mig, som sagt, med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Vid det här laget är det ganska många motioner som vi i vänsterpartiet har väckt beträffande flygtrafiken. Det gäller då vår helhetssyn i fråga om trafikpolitiken och vår uppfattning om hur trafikpolitiken kan förändras. Vi tycker inte särskilt bra om flygtrafiken. Flyget är ju en mycket stor miljöförstörare. En del miljöpolitiska frågor har redan tagits upp här. Det tråkiga är bara att det, även nu när debatten om det betänkande som handlar om infrastrukturen är avslutad, är lika oklart hur det förhåller sig. Jag har t.ex. frågat hur pass mycket som skall gå till järnvägen resp. vägarna. Om majoriteten hade varit beredd att satsa väldigt mycket på järnvägen i Sverige, t.ex. på fler snabbtågsförbindelser, skulle vi kanske få samma utveckling som fransmännen har kunnat notera -- en utveckling som fransmännen medvetet har styrt in sig på utan att för den skull arbeta utifrån en planhushållningspolitik på trafikområdet. Den enda utrikesresa i trafikutskottet som jag har varit med på gick till Frankrike och Italien. Bäst upplevde jag nog trafikpolitiken i Frankrike -- åtminstone till vissa delar. Jag tror det här var 1986. Redan då hade fransmännen genom sin satsning på det fantastiska TGV-tåget -- ett snabbtåg som verkligen förtjänar att kallas snabbtåg -- Lyon. Det här färdsättet är betydligt bekvämare än andra, och dessutom miljövänligare. Det var vad vi upplevde på den aktuella resan. Samma utveckling önskar vi i vänsterpartiet att vi kunde ha här i Sverige. Det är en av anledningarna till att vi säger bestämt nej till alla former av avreglering av flygtrafiken. Detta framgår av reservation nr 12, som jag härmed yrkar bifall till. Även av säkerhetsskäl säger vi nej till en avreglering av flygtrafiken. Häromåret väckte jag en motion i det här sammanhanget. Jag väckte motionen efter den fruktansvärda flygolyckan i Oskarshamn. Motionen handlar om trafiksäkerheten. Jag tittade i det sammanhanget litet grand på vad som hade hänt i USA efter avregleringen av flygtrafiken, något som man gjorde för de s.k. fria marknadskrafternas skull och för att möjliggöra en ökad konkurrens osv. Alla känner vid det här laget igen den debatten med utgångspunkt i vad som händer också här i Sverige. USA brukar vara tidigt ute när det gäller åtgärder av det här slaget. Men vad hände sedan i USA? Ja, man kan inte precis påstå att trafiksäkerheten ökade i den fria konkurrensens namn. I stället minskade trafiksäkerheten. Det har nämligen visat sig att många små bolag fick det mycket kämpigt. Först hoppades man på en marknad på den här arenan. Men det blev alltså mycket kämpigt. För att kunna överleva lät man bli att satsa på nya samt mera miljövänliga och trafiksäkra maskiner. Naturligtvis får sådant konsekvenser. En följd var att piloterna och övrig flygpersonal inte organiserade sig fackligt. Flygbolagen föredrog att anlita människor som inte var fackligt organiserade. Jag tyckte att det var viktigt att påminna om dessa saker efter Om en mängd bolag efter en avreglering konkurrerar ''hej vilt'' i vårt land, blir det inte bättre för landets trafikanter. Däremot kan vi nog räkna med att det blir farligare. Sedan undar jag och många andra som pläderar för miljövänligare trafikslag hur man kan tala om en fri och ökad konkurrens t.ex. när det gäller flyget. Flyget är ju det trafikslag som under senare år har ökat allra snabbast i omfattning här i Sverige. Varför har det blivit så? Ja, orsaken är inte att flyget har konkurrerat fritt på lika eller jämlika villkor. Jag tror att Georg Andersson håller med mig på den punkten. Trafikflyget t.ex. slipper betala en skatt motsvarande den som gäller för drivmedel på bilismens område. Jag förstår inte varför det skall behöva vara på det sättet. Om de olika trafikgrenarna skall behandlas jämlikt, borde också flygbränslet vara belagt med en skatt. Det här är på något sätt en smygsubventionering som vi definitivt inte vill ha. Herr talman! Jag skall inte ytterligare beröra våra motioner och reservationer. Naturligtvis stödjer jag samtliga reservationer som jag har varit med om att underteckna. Men jag nöjer mig alltså med att yrka bifall till reservationerna 12 och 2.

Herr talman! Flyget behövs på många håll. Naturligtvis behövs det på de långa utrikessträckorna. Men flyget behövs också i vårt eget land. Det finns ju en omfattande glesbygd i norr. Dessutom finns det en del så att säga befolkningsstarka öar, där en bra flygtrafik är nödvändig. Framför allt tänker jag då på Gotland. Räknat per passagerarkilometer är flyget, tyvärr, ett av de mest energislösande trafikslagen. Flyget är också behäftat med ganska stora utsläpp av kväveoxider, kolväten och, framför allt, koldioxid. Den mycket snabba ökning av inrikesflyget som har kunnat noteras i Sverige under senare år har förvånat många. En sådan utveckling var det inte planerat för. Det har gjort att uppsatta miljömål har spräckts, och så kommer det att bli i ännu större utsträckning. Det gäller bl.a. detta med koldioxidtaket. Men vi kan också få problem med andra utsläpp. Bullerproblemen har blivit större än man beräknat. På många orter i landet är det framför allt bullret som man har problem med. Man kan naturligtvis undra om det är rimligt att ha ett så omfattande inrikesflyg som vi har i Sverige i dag. I januari och februari minskade flygtrafiken i Sverige kraftigt. Det ledde inte till någon katastrof för t.ex. näringslivet. Människor drog sig ju för att flyga på grund av terrorhot i samband med Irak-- Kuwait-kriget. Det här illustrerar hur uppblåst allt detta med flyget är. Många gånger är behovet av flyget betydligt mindre än vad vi förespeglas. Det är möjligt att bygga ut ett bra snabbtågsnät i Sverige. Avstånden mellan de flesta orter i landet är inte större än att man på några timmar, upp till tre timmar, med ett snabbtåg i 220 km/tim kan nå fram. Då är det klart att flyget inte blir så attraktivt, för även om flygtiden är kort, skall man först ta sig till flygplatsen, sedan skall man checka in, osv. Det är egentligen ett ganska klumpigt system. Vi menar från miljöpartiets sida att, under förutsättning att man bygger ut snabbtågsnätet ordentligt i Sverige så att alla större städer har tillgång till snabbtåg, blir inrikesflyget ganska onödigt. Vi bedömer det som så att kulmen för inrikesflyget nu är passerad, under förutsättning att man bedriver en vettig trafikpolitik. Det betyder också att den tredje landningsbanan på Arlanda blir onödig, likaså en lång rad andra planerade flygplatsutbyggnader runt om i landet. Det är den tredje landningsbanan på Arlanda som så att säga är nyckeln i navet. Byggs den, drar det med sig väldigt många andra utbyggnader av flygplatser i landet. Det är ofta så att har man gjort en investering så vill man se till att den används. Då skulle det faktiskt kunna leda till att vi får en fortsatt subventionering av flyget. Som redan har nämnts här är flyget på olika sätt ett gynnat trafikslag i dag, dels genom regleringen, dels genom att det inte är behäftat med bränsleskatt, dels genom att flygplatsutbyggnader oftast subventioneras av kommuner. Det här har gjort att flyget har blivit större än det skulle ha blivit i en naturlig konkurrans med andra trafikslag och andra trafiklösningar. Vi från miljöpartiets sida anser att dessa subventioner bör tas bort och att flyget skall beskattas på samma sätt som andra trafikslag. Flyget skall också betala ''sina'' samhällsekonomiska kostnader.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 Jag står naturligtvis bakom alla reservationer från miljöpartiet.

Herr talman! Sven-Gösta Signell sade inledningsvis att det inte finns några reservationer på sjöfartens område och att hälsan säkert tiger still. I den utsträckning hälsan råder är det nog så, men Sven-Gösta Signell vill naturligtvis inte läsa att vi påpekar att det råder ohälsa. Folkpartiet liberalerna har självklart ett motionsyrkande också på detta område. Det handlar bl.a. om privatisering av hamnar. Men allt vad privatisering heter blundar socialister för; därför har väl Sven-Gösta Signell inte sett det på s. 4 i betänkandet. Sven-Gösta Signell frågade vilket land jag har som förebild. Vi i folkpartiet liberalerna behöver inte, som socialisterna, finna något modelland någon annanstans. Vårt föredöme är en god liberal ideologi. Den förföriska beskrivning som Sven Gösta Signell har om att en eventuell avreglering skall ske på ett ansvarsfullt sätt, kan ju inte skymma det faktum att en socialist som talar om de väsentliga marknadsmekanismerna snabbt förirrarsig bort. Försiktigtvis bemötte Sven-Gösta Signell inte några av våra invändningar mot socialdemokraternas ståndpunkter i sak. Tvärtom viftade han bara bort det och sade att det handlade om någon sorts torgmötesanförande och ville egentligen inte svara på frågorna därför att de var för många. Men svara då åtminstone på någon av de frågor jag ställde. T.ex. på frågan: Hur kan det komma sig att socialdemokraterna inte vill privatisera SAS om Danmark och Norge vill det? Hur kan det komma sig, Sven-Gösta Signell? Det är en av frågorna. Svara på den först så kan vi ta de andra sedan, om Sven-Gösta Signell så vågar och önskar. Jag håller inga torgmöten här i kammaren, men jag kommer faktiskt till Skövde lördagen den 25 maj och då skall det hållas torgmöte. Välkommen dit

Ack ja, fru talman, dessa grabbar! Vad de använder orden vårdslöst, tycker jag. Ordet socialist, tycker jag inte att man kan slänga ur sig hur slarvigt som helst. Men det får väl socialdemokraterna bemöta själva och förklara att de inte längre är några socialister. Om jag kan få litet uppmärksamhet, Sven-Gösta Signell, skall jag gärna svara på den fråga som ställdes till mig tidigare. Jag missade den faktiskt. Jag visste långt innan debatten började, att om jag glömde att säga någonting om flygplatsen i Värmland skulle Sven-Gösta Signell naturligtvis ta chansen. Jag hade skrivit upp det men minuterna gick och jag glömde att nämna det. Sven-Gösta Signell har naturligtvis läst alla våra motioner som handlar om flyget och trafiken, och det är så att vi vill minska flygtrafiken. Vi vill t.ex. öka snabbtågstrafiken på bekostnad av flygtrafiken. Vi har också krävt att det skall införas restiktioner på flyget så att de t.ex. inte tillåts några som helst nyetableringar eller tillbyggnader med hänsyn till flygets expansion. När det gäller flygplatsen för Värmland som finns med i reservation 5 handlar det -- enligt de uppgifter jag har fått och enligt vad motionären Björn Samuelsson försäkrar -- inte om att den behövs för att man skall utöka flygtrafiken. Den behövs därför att den gamla flygplatsen är så miljöfarlig att den måste ersättas. Björn Samuelson säger i sin motion att om och när man har hittat en bättre plats för flygfältet vill han att staten skall skjuta till medel så att det blir möjligt att bygga denna mer miljövänliga flygplats. Om Sven-Gösta Signell inte har uppfattat det på det sättet får väl han säga ifrån. Men, fru talman, jag är ganska övertygad om att Sven-Gösta Signell kände till detta tidigare. Nu har vi tagit ytterligare några minuter i anspråk. Men det, fru talman, var inte mitt fel.
Fru talman! Sven-Gösta Signell ser uppenbarligen inga större problem med att flyget expanderar mycket kraftigt. Jag påtalade att det faktiskt är flyget som spräcker koldioxidtaket. Det är faktiskt så att flyget har medfört en rad andra miljöproblem som inte är lätta att komma åt. Det man kan göra har i stort sett redan gjorts. Sven-Gösta Signell gick förbi detta med total tystnad; liksom också frågan om flygets mycket höga energiförbrukning. Flyget förbrukar 5--10 gånger mer energi än andra konkurrerande trafikslag. Det är ju inte bra, om man vill vara effektiv i sitt resursutnyttjande, minska miljöbelastningen, använda energitillgångarna på bästa möjliga sätt. Men det är kanske det som är det betecknande för socialdemokraternas nya hållning i miljö och energifrågor: tystnad eller absurda anklagelser mot miljöengagemanget. Jag vill fråga Sven-Gösta Signell hur han egentligen tänker sig att klara det mycket viktiga miljömålet när det gäller flyget. Skall flyget undantas från miljökraven -- att minska utsläppet av koldioxid, kolväten, kväveoxider osv. -- även i framtiden? Skall det vara något slags gynnat reservat? När det gäller frågan om avreglering nämnde jag i förbigående i mitt anförande att den reglering vi har när det gäller flyget ju i huvudsak är till för att gynna flyget. Jag är därför inte lika övertygad som en del andra om att en avreglering verkligen skulle leda till mer flyg. Det är snarare så att man kan misstänka att motsatsen blir fallet; åtminstone om man tar bort de subventioner som flyget har i dag. Jag vill ha Sven-Gösta Signells svar även på den frågan: Vad anser Sven-Gösta Signell egentligen om att man subventionerar flygplatser, skattebefriar flygbränsle och inte har någon annan motsvarande skatt för flyget? Det får ju faktiskt en snedvridande effekt; man får inte rättvisande konkurrensförhållanden mellan flyg och andra transportslag. Det måste vi väl göra någonting åt, eller hur?
Fru talman! Sven-Gösta Signell nämnde nedgången i luftfartstrafiken och orsakerna till den. Den har gått ned ganska mycket, och det betyder att de små flygplatserna ofta får problem. Det betyder också att vi inte kan, som vi gärna vill, ha en regionalpolitisk service till alla delar av landet därför att man har glesat ut flygtrafiken. Orsakerna är dels en konjunkturnedgång, dels en kostnadsjakt hos företagen till följd av konjunkturnedgången. Den är naturligtvis också beroende av Gulfkriget, som ledde till att många slutade att flyga. Men trots nedgången och trots att man skall värna om de här inhemska, bra och välskötta bolagen, om jag citerar Sven-Gösta Signell rätt, tycker jag att det är oerhört viktigt att man avreglerar flyget. Då är det viktigt att man börjar med inrikesflyget. Dessa skyddade monopolbolag är inflationsledare på grund av att de har en för låg kostnadseffektivitet. De gömmer sin brist på effektivitet i en onaturligt hög prisnivå. Det är knappast någonting som gynnar konsumenterna. Det är viktigt att man öppnar den här marknaden för ytterligare flygbolag, nya flygbolag. Om man tittar på de nyare flygbolag som står och stampar på tröskeln till inrikesflyget, vi har t.ex. Transwede, har de också nyare flygplanstyper. Därmed uppfyller de miljökraven på ett helt annat sätt än de äldre bolagen. Genom att bara ha dessa två stora flygbolag, SAS och Linjeflyg, gör man den svenska inrikesflygmarknaden till en oligopolmarknad. Man släpper alltså inte in konkurrens. De båda flygbolagen kommer att skydda varandra på olika sätt, bl.a. i prissättningen. Det är sannerligen inte någonting som gynnar konsumenten. Vi har därför både möjligheter och anledning att öppna inrikesflygmarknaden och avreglera denna. Det är viktigt att vi gör det nu när vi också har träffat ett avtal med EG. Det innebär att vi också skall förbereda oss inför en Europamarknad.

Fru talman! När Sven-Gösta Signell ställer sina frågor, kan man fråga sig varför vi skall ha ett kösamhälle. Vad är det för egenvärde i att man först skall se till att det står en kö av intresserade företag eller människor som väntar på ett tillstånd som staten och regeringen utdelar efter prövning i sedvanlig byråkratisk, dock ej demokratisk, ordning? Varför är det så socialdemokraterna ser alla sådana här frågor gång på gång. Det behöver inte stå en endaste intressent i kö för att vi skall ha den åsikten att det skall vara möjligt att ta bort monopol. Det är dem vi skall ta bort oavsett om någon står i kö för att sedan köpa en hamn, sätta i gång med en flygverksamhet eller någonting annat. Det är själva ideologin och principen det gäller. Det är den som socialdemokraterna och Sven-Gösta Signell inte förstår. Sedan säger Sven-Gösta Signell att det skulle skada svenskt flyg med en alltför snabb avreglering. Men i betänkandet framhålls i stället att det är brist på landningsmöjligheter vid Arlanda som är det tunga argumentet emot en svensk avreglering. Vilket argument, är det som gäller, Sven-Gösta Signell? Han förirrar sig i alla dessa motsägelsefulla argument som i själva verket visar på en helt annan sak. Det är motstånd mot avregleringar som gäller. Det är den socialistiska ådran som fortfarande är alltför stark. Det är inte så att det finns några sakliga skäl och tunga argument emot en avreglering. Fru talman! Till slut menade också Sven-Gösta Signell att om Danmark och Norge säger ja till att SAS skall privatiseras föreligger inte heller något skäl emot detta från socialdemokraternas sida. Ja, men läs då i betänkandet -- jag förutsätter att Sven Gösta Signell ändå står bakom det, även om han inte har skrivit på det. Där står nämligen att ingenting skall ske i den här frågan förrän företaget självt också har visat att det är till gagn för SAS. Vad är det för argument? Det är ju inte ett argument till konsumenternas fromma. Det är att invänta att SAS ber om att få bli utsatt för den bitande konkurrensen. Det är ett dåligt argument som bara är ett rent socialistiskt argument.

Fru talman! Jag kan inte riktigt begripa vad Sven Gösta Signell bråkar om. Varför allt detta rabalder? Visserligen är Sven-Gösta Signell djupt engagerad i flygets verksamheter på olika nivåer här i samhället och är också företrädare för trafikutskottets s-grupp i dessa frågor. Men vad har Sven-Gösta Signell själv gjort för att hjälpa oss med den snabbtågsatsning som på många ställen skulle kunna ersätta flyget? Inte ett dugg. Det värsta är att det gör inte heller hans partikamrater vare sig här i riksdagen eller i regeringen. Hade vi fått pengar till de snabbtågssatsningar som vi begärt under ett antal år, skulle vi kanske haft ett snabbtåg och inte behövt tjata om flyget. Men så är det inte. Utgångspunkten är att detta flygfält är så pass miljöskadligt att det inte borde finnas. Det säger Sven-Gösta Signell själv. Dessutom landar och startar stora flygmaskiner på flygfältet, t.o.m. alldeles bakom kvinnokliniken. Sven-Gösta Signell borde kanske lägga på ett kol för att lösa dessa frågor, precis som vänsterpartiet.
Fru talman! Det steg mot avreglering som socialdemokraterna och regeringen nu har vågat sig på innebär att man tillåter parallellkoncessioner på de stora stamlinjerna. Tidigare hade SAS Göteborg--Stockholm och Luleå--Stockholm. Det är dessa linjer som är de mest bärkraftiga, och genom att de enbart har kunnat flygas av SAS har det gynnat SAS alldeles kolossalt mycket. Det blir inte så värst mycket bättre för att de nu blir två flygbolag som flyger på dessa linjer. De backar naturligtvis upp varandra dels när det gäller prissättning, dels för att hålla andra flygbolag från dessa guldkalvar. Om man på ett annat sätt skulle öppna marknaden, skulle man också få lägre priser till förmån för konsumenterna. Det är de små kostnadsanpassade regionalbolagen som kommer att dra ner priserna och därmed gynna konsumenterna. Släpp konkurrensen fri. Det kommer att leda till ett uppsving för luftfarten, svenskt näringsliv och tillväxten i landet. Detta är faktiskt mycket viktigt. Ett led i detta är också att privatisera SAS och att nu ta initiativ till att göra SAS till ett privat företag.
Fru talman! Sven-Gösta Signell hade inget svar på mina frågor om hur socialdemokraterna ställer sig till flygets miljöansvar. Skall flyget vara ett reservat där man i fortsättningen inte behöver ta något ansvar för miljön? Skall inte flyget som alla andra trafikslag åläggas att minska utsläppen? Menar verkligen Sven-Gösta Signell detta? Borde inte den utveckling som skett inom flyget det senaste halvåret utgöra en varningens flagga som ger signal om att det är dags att stoppa denna storskaliga fortsatta flygplatsinvesteringen på Arlanda och andra håll i landet? De pengarna kan gå direkt i sjön, eller snarare försvinna i tomma luften. Är det verkligen vettigt att subventionera flyget på det sätt som nu sker? Flyget slipper en hel del skatter som andra trafikslag måste betala och får ofta subventioner till investeringar i flygplatser, framför allt kommunalt. Kommunförbundet har gjort en undersökning som visar att det rör sig om hundratals miljoner kronor. Detta borde vara något som trafikutskottets luftfartsexpert skulle kunna ha synpunkter på.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

Det är inte vår uppgift som politiskt parti, eller statens uppgift, vilket kanske Sven-Gösta Signell svävar i villfarelse om, att ta fram köpare, sortera dem, ställa dem i kö eller bevilja någonting till dem. Ta i stället bort hindren för etablering och ta bort monopolen. Då behövs inga köer, eftersom det inte uppstår några köer. Därmed kan de köpare som eventuellt finns köpa vad de behöver och vill. Finns det inga köpare behöver man som politiker inte heller bekymra sig över det. Detta vore en rejäl politik, Sven-Gösta Signell. Men en sådan politik står inte socialdemokraterna för. Det finns ett annat alternativ i svensk politik som står för detta.

Fru talman! En får tacke för de fina och vänliga orden från Signell. Dem återgäldar jag naturligtvis gärna. Ändå är ju skärningspunkten här att när vi i folkpartiet liberalerna vill gå fram med privatisering av hamnar och flygplatser, ta bort monopolen för flygtrafik och annat som den här debatten har handlat om, då frågar dess värre socialdemokraterna: Men finns det någon som står och väntar på att få köpa allt detta? Den enkla sanningen är den att det spelar ingen roll om det står en kö av människor eller företag som vill köpa något av detta. Det är friheten som sådan att kunna etablera sig som är det viktiga, och det är politikernas ansvar att se till att den friheten finns. Det är vårt ansvar att ta bort de hinder och monopol och annat som finns i näringslivet. Det gäller sjöfarten och det gäller flygfarten och andra transportfrågor som vi här har diskuterat. Där kvarstår dess värre också efter den här debatten uppenbarligen en skillnad mellan socialdemokratin och folkpartiet liberalerna.
Fru talman! Nu var det inte snabbtågen vi skulle diskutera, men eftersom Sven-Gösta Signell nämnde dem blev det på det här sättet. Jag tror inte att Sven-Gösta Signell var inne i kammaren under de tre och en halv timme som vi diskuterade infrastrukturinvesteringar. Under tre och en halv timmes tid försökte jag nämligen att få både Birger Rosqvist och kommunikationsministern eller någon annan lämplig person att svara på hur mycket av infrastrukturpengarna som skulle användas till järnvägarna. Inte en av dem har kunnat ge mig ett svar. Men kan Sven-Gösta Signell göra det nu, är jag mycket tacksam.

Fru talman! Jag vill berätta för kammaren om en mellansvensk och medelstor kommun med ca 35 000 invånare. 3 000 personer är anställda i kommunen. Av dem utgör omkring 2 400 kvinnor. Som vanligt återfinns de i huvudsak inom vårdsektorn, inom barn och äldreomsorg men givetvis även inom administrativa kontorsarbeten. I den här kommunen tillsattes 1980 en arbetsgrupp. Det var efter jämställdhetslagens tillkomst. Kommunfullmäktige beslutade om detta och gav direktiv. 1981 var arbetet slutfört och riktlinjer uppdragna för jämställdhetsarbetet. Det var ett ambitiöst program med 57 målinriktade att-satser under olika viktiga rubriker. Förslaget gick ut på remiss. Remissyttrandena gav inte uttryck för någon negativism. Så -- vad hände sedan? Ingenting! 1985 togs riktlinjeförslaget upp ur den byrålåda dit det hade förpassats. Förslaget reviderades av den rekonstruerade arbetsgruppen och sändes ut på en ny remissomgång. Där befinner det sig fortfarande 1991, på tio års avstånd från det första ambitiösa programmet! Fru talman! Detta är bilden från en offentlig arbetsgivares insatser på jämställdhetsområdet. Det är bilden från en av Sveriges 284 kommuner. Det är också bilden från en socialdemokratiskt styrd kommun, en av 125 med socialdemokratisk majoritet. Det tänkta jämställdhetsarbetet i denna kommun rönte sålunda ett totalt ointresse. Jag vill inte påstå att det är utslagsgivande, men inte desto mindre kan man notera att socialdemokraterna i riksdagen gick emot den jämställdhetslag som antogs 1979. Den godtogs nämligen med en enda rösts övervikt. I den nyss beskrivna kommunen har inga röster höjts -- vare sig från politiskt eller från fackligt håll -- för att ett aktivt jämställdhetsarbete skall bedrivas eller för att jämställdhetsfrågor över huvud taget skall diskuteras eller beaktas. Det stora hindret för ett sådant arbete är att kommunledningen inte har velat ge sin inställning till känna och att det saknas en målinriktning. Utredaren av den jämställdhetslag som ligger till grund för dagens betänkande säger med anledning av det relaterade exemplet: ''Det framstår som alarmerande, att en så stor del av de tillfrågade kommunerna inte bedriver något som helst jämställdhetsarbete. Det är måhända inte en tillfällighet, att kommuner som arbetsgivare varit svarande i processer i AD i så många som elva mål rörande JämLs diskrimineringsförbud.'' Till detta må därför läggas att i 26 av 34 mål i AD har frågorna rört diskriminering i samband med anställning. I 22 av de nämnda 26 målen gällde det tjänster inom den offentliga sektorn, varvid primärkommunerna alltså svarade för hälften, dvs. Fru talman! Mitt inledande exempel är intressant som beskrivande bakgrund till moderata samlingspartiets yrkande och reservation till förmån för JämOs tillsynsansvar. Vi vill nämligen vidga JämOs tillsyn till att gälla hela arbetsmarknaden. I dag får JämO endast tillgång till en liten, smal sektor på ca 10 %. Vad kan detta tillföra jämställdhetsarbetet, om vi på detta område inte bara vill ha en avläsbar effekt, utan en påtaglig och nödvändig sådan? För närvarande har tillsynen gällt finansbolag och advokatkontor. Vi tror att det vore betydligt mycket mer ändamålsenligt och intressant ur jämställdhetssynpunkt om JämO finge tillsyn också över bl.a. den offentliga sektorn liksom givetvis även över den icke obetydliga enskilda sektorn inom tjänste och industriområdet. I direktiven till utredningen sägs: ''Av det förhållandet att hittills huvudsakligen offentliga arbetsgivare har varit svarande i mål enligt lagen får naturligtvis inte dras slutsatsen, att diskriminering förekommer mer inom offentlig verksamhet än inom privat. Utredaren bör dock närmare klarlägga orsaksförhållandena.'' Vidare sägs att ''utredaren bör förutsättningslöst analysera resultatet av kartläggningen''. Jag har nyss relaterat del av kartläggningen. Utredaren har gjort den bedömningen att de förväntningar som vid lagens tillkomst ställdes på arbetsmarknadens parter inte har infriats i annat än mindre utsträckning. Hon konstaterade också att ''JämOs aktionsradie krympt i takt med att kollektivavtal avseende jämställdhetsarbetet har träffats på arbetsmarknaden. Genom att avtalen inte tillåter något ingripande från JämOs sida, avseende den helt övervägande delen av arbetsmarknaden, har lagens tillsynsinstrument blivit tämligen urholkat.'' Slutsatsen är att huvuddelen av arbetsmarknaden täcks av avtal som utesluter JämOs tillsyn. Fru talman! Vi moderater har i våra kommittémotioner föreslagit att tiden är mogen att ge JämOs en fullt aktiv roll i det fortsatta jämställdhetsarbetet i syfte att göra det möjligt för riksdagen att nå upp till de ambitiöst uppsatta målen. Syftet med jämställdhetsavtalen måste ju vara att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet. Detta var i alla fall målsättningen med föregående jämställdhetslag enligt dåvarande statsrådets uttalanden. Det är också vad vi nu föreslår att riksdagen skall uttala. Vår moderata slutsats är den att vi antingen skall ha en JämO med legaliserad fullmakt att utöva tillsyn över hela arbetsmarknaden eller att JämO institutionen -- om lagstiftarna väljer att låta JämO förbli i stort sett tandlös -- med det närmast symboliska verksamhetsfält som återstår inte längre har något berättigande. Vi har valt att ge JämO såväl befogenhet som resurser till ett vidgat arbetsfält. Vi har sålunda jämfört med regeringens förslag velat anslå ytterligare 1 milj.kr. till JämO. Därmed yrkar jag bifall till vår reservation 31. Fru talman! Vi har till detta betänkande ännu ett antal reservationer. De gäller medelsanvisningen men också jämställdhetsplaner, skadestånd, jämställdhetsnämnd, förutsättningarna för jämställdhetsarbetet och betydelsen av privatisering av i dag offentliga kvinnojobb samt det parlamentariska inflytandet på jämställdhetsarbetet. Vi moderater stöder dessa reservationer men nöjer oss med det nämnda bifallsyrkandet för att hushålla väl med kammarens tid.